Herr talman! Eftersom jag råkar vara den ursprunglige upphovsmannen till denna reservation skall jag också be att få yrka bifall till den. Detta är inte bara en social fråga, inte bara en fråga om att subventionera ett fåtal glesbygdsabonnenter, utan en fråga som har sin betydelse också för många avfolkningsdistrikts möjligheter att i en framtid eventuellt vända sin utveckling och påskynda sin industrialisering. Detta är nämligen inte bara ett kvarstående restproblem, utan problemet består också i att eldistributionen och elförsörjningens tekniska former i många avseenden är otillräckliga. En intensifierad industrialisering som ställer högre krav på distributionsnätet skulle kanske inte gå att genomföra på ett riktigt sätt. Det gäller alltså vad man 101 brukar kalla en sorts infrastrukturell investering för de avfolkningsbygder som här närmast är berörda. Det är för att kunna ge dessa infrastrukturella investeringar en chans som vi från kommunistiskt håll har beslutat att stödja den här reservationen. I utskottets skrivning hänvisas till en kommande utredning. Jag noterar här den speciella teknik som gång på gång används i liknande sammanhang. När en utredning är tillsatt hänvisar man till att utredning pågår och att man därför inte kan göra någonting utan måste avslå motionsyrkandena. Nu sitter det emellertid inte någon utredning; tvärtom kan man säga att det har förekommit en viss försumlighet i det avseendet därför att en utredning var begärd tidigare. Den har fortfarande inte tillsatts. Nu hänvisar man i sitt yrkande om avslag på motionen till att en utredning skall tillsättas, men den är alltså ännu inte tillsatt. Ännu märkligare är att man i väntan på denna utredning, som skall ta upp hela komplexet med eldistributionen — således inte bara den här frågan, utan hela komplexet — har gradvis undergrävt möjligheterna för att vid sidan härav bedriva verksamhet för landsbygdens elektrifiering. Man har bit för bit minskat anslaget i väntan på en utredning, som alltså ännu inte har tillsatts och som väl ännu inte heller har fått sina direktiv, om jag är riktigt underrättad. Detta menar vi är felaktigt, och även det är en anledning till att vi stöder reservationen. Den innebär nämligen att man, innan utredningen har tillsatts och kommit fram till något, inte ändrar någonting i den utvecklingsprocess som tidigare har gällt för den här verksamheten. Jag kan inte underlåta, herr talman att ta någon minut i anspråk för att påtala hur säreget man på visst håll här i riksdagen använder motionerandet och den vidare behandlingen av motionerna. Jag har vid flera tillfällen lagt märke till att socialdemokrater har motionerat i någon angelägen fråga, vilket har givit dem stor goodwill i den lokala pressen i deras valkrets. Samma människor som har skrivit under motionerna har sedan i utskotten underlåtit att yrka bifall till sina motioner eller i vissa fall t.o.m. röstat för avslag på sina egna motioner, tydligen därför att motionerna redan fyllt sitt politiska syfte och inte längre är användbara. På så sätt har lojaliteten i leden på det högre planet kunnat återställas. Det skall bli intressant att se här om de socialdemokrater som står som de främsta namnen under motionen också kommer att tala för den och stödja den och inte underkasta sig en åtminstone i det här fallet rätt obefogad partidisciplin. I utskottet höjde ingen enda socialdemokrat sin röst för att bevara möjligheterna för stöd åt upprustning av landsbygdens eldistributionsnät, utan det var först när jag förklarade att jag yrkade bifall till motionen som också andra tillstyrkte den — dock ingen socialdemokrat. Det är då att märka att det ju inte är några socialdemokratiska backbenchers som har skrivit på motionen, utan bland andra ordföranden i finansutskottet herr Ekström. Jag vill också påtala att bl.a. i den socialdemokratiska tidningen Nya Norrland det här motionsinitiativet, med all rätt, har slagits upp ganska stort. De socialdemokratiska motionärerna har där fått en mycket god press och skapat sig ett gott namn genom detta initiativ. Jag hoppas att man här inte bara vill vinna en valtaktisk profit och skapa sig ett gott namn, för att sedan överge förslaget när det kommer upp i riksdagen. Här Nr 74 finns verkligen en möjlighet för alla dem som vill ha en aktiv Fredagen den glesbygdspolitik och som vill ge landsbygden och de distrikt som har 30 april 1971 sysselsättningsproblem förutsättningar att i framtiden få en industriadlisee — — — ring till stånd. Här finns en chans för alla — i samtliga partier — att rösta Främjande av landspå ett sådant sätt att avfolkningsdistrikten inte fråntas dessa möjligheter. bygdens elektrifi Det kan i det sammanhanget noteras att kommerskollegium, som ering administrerar de här sakerna, har — såsom också betonats i motionen — mycket starkt uttalat sin otillfredsställelse med att denna verksamhet på grund av begränsningar i medelstilldelningen inte kunnat bedrivas på det sätt som är önskvärt. Jag hoppas som sagt, herr talman, att partilojaliteterna skall kunna upplösas åtminstone så mycket att vi i den stundande voteringen skall kunna göra en insats till förmån för intressen som är väl värda ett stöd.

Herr talman! I detta ärende kan många saker sägas, och säkerligen kan det argumenteras efter många olika linjer. Men när man å ena sidan försöker välja linjen att det här är fråga om socialt ansvar för glesbygden och å den andra ett ointresse för glesbygdsfrågor, är man väl ändå ute i dunkla ärenden. Utskottets majoritet är inte på något sätt emot landsbygdens elektrifiering eller har bristande vilja att hjälpa till att lösa de sociala problem, som här har påtalats. Jag vill hänvisa till utskottets skrivning där det heter: ”Insatser för restelektrifiering och upprustning av distributionsnäten är enligt utskottets mening angelägna.” När man sagt detta bör man också tänka tanken ut. Utskottet säger att det har funnits en utredning om eldistributionens rationalisering och att departementschefen angivit att han avser att tillsätta en utredning för att klara ut formerna för eldistributionens ordnande. Det gäller alltså i vilka former distributionsföreningarna skall verka. Detta är av stor betydelse just för landsbygdens elektrifiering. Det måste bli vettiga distributionsområden och distributionsföretag. Detta är till nytta och inte till skada för glesbygdens elektrifiering. Utskottet säger då att man inte i väntan på den utredningen, som vi förutsätter kommer snarast möjligt, inte nu skall vidta några förändringar. Vi poängterar nyttan, behovet och angelägenheten av att dessa åtgärder kommer till stånd men att de skall ske efter vettiga linjer, så att man får en effektiv ordning också i fråga om distributionsföretagen. Där ligger skillnaden mellan reservanternas och utskottets uppfattning. Jag finner att utskottets ställningstagande här är betydligt mera positivt för att vi verkligen skall kunna lösa dessa frågor på ett vettigt sätt för abonnenterna i glesbygden. Herr Svensson i Malmö talar om partidiciplinen och säger att socialdemokraterna har för vana att motionera för att täcka hemmaopinionens intressen, varpå de i riksdagen går emot sina egna motioner. När herr Svensson från vänsterpartiet kommunisterna talar om moral i samband med motionerande och dess utnyttjande i propagandasyfte, påminner det betänkligt om bocken som trädgårdsmästare.

Herr talman! Först vill jag säga till herr Svanberg att om man i väntan på en utredning skulle bevilja de begärda medlen är det knappast någon risk för att det skulle bli några orimliga eller obefogade investeringar. Herr Svanberg sade inte detta, men det var väl innebörden av vad han sade. Det skulle så att säga bara vara utredningen som kunde ge svaret på vilka investeringar som var rimliga och vilka som icke var rimliga. Redan nu har kommerskollegium en prövningsrätt. Om jag är rätt underrättad heter det i kommerskollegii instruktioner att man skall avvisa ansökningar om upprustningsbidrag och liknande som anses vara orimliga från olika synpunkter. Vårt förslag innebär således inte att en massa orimliga investeringar ute i glesbygderna skulle komma till stånd. Jag förutsätter att dessa investeringar även efter utredningen skulle kunna komma till stånd. Varför skall man nu minska ned ramen i väntan på en utredning som man inte vet när den kan bli färdig? Sedan några få ord om motionsmoral och liknande. Naturligtvis förmenar jag inte någon att som politisk propaganda i sin valkrets använda ett motionsinitiativ. Men vad jag tycker är dålig moral är att inte stödja de motionsförslag man framfört och ute i bygderna framställt sig som en stor förkämpe för. I det avseendet vågar jag påstå att jag haft en hygglig moral. När jag motionerat har jag sedan inte suttit i utskottet utan att kämpa för mina förslag eller låtit mina egna partikamrater avslå mina motioner. Jag har heller inte vikit undan och låtit andra ta stötarna.
Herr talman! Det är inte främst fråga om att det skulle göras av med för mycket pengar om reservationen antogs, men pengarna skulle investeras på ett kanske helt felaktigt vis i stället för att kunna användas på ett bättre sätt och till större nytta för de människor det gäller. Det är alltså inte så att den totala summan skulle bli annorlunda. Det jag sade om motionsmoral sade jag inte om herr Jörn Svensson som person. Jag tog honom som talesman för kommunisterna, och jag räknade med hans partikamraters sätt att utnyttja en sådan här sak.

Herr talman! När jag läste utskottets betänkande och reservationen, fann jag reservationen på många punkter oklar och förvirrande, och av denna debatt i kammaren har jag egentligen inte blivit klarare på var vi har reservanterna. Det är därför jag har begärt ordet. Innan jag kommer fram till reservationen, låt mig erinra om att denna fråga om eldistributionen onekligen är en mycket gammal riksdagsfråga. Det gäller här både nyelektrifiering och upprustning — nu kallar vi Nr 74 nyelektrifiering för restelektrifiering — och nyelektrifieringen var den Fredagen den första aktivitet som fick statsbidrag; sådant har utgått sedan 1940/41. 30 april 1971 Ungefär 100 miljoner kronor har hittills utbetalats för nyelektrifiering. —L Bidraget för upprustning av de existerande näten på landsbygden infördes Främjande av landsi samband med energiskatten 1958, och då utsatte man en total ram på bygdens elektrifi 50 miljoner kronor, en ram som uppfylldes, vill jag minnas, redan ering 1966/67. Under denna period har bidragsgivningen mycket starkt förskjutits från restelektrifiering till upprustning. Det är en förskjutning som också kommer att gälla för framtiden, vilket bl.a. framgår av kommerskollegiums petita i denna fråga som åberopats av tidigare debattörer. Av det behov på 50 miljoner kronor som kommerskollegium redovisar är det bara 5 miljoner kronor som går till restelektrifiering, resten går till upprustning.

Det skulle inte avvecklas omedelbart, det har aldrig varit frågan om detta, men man ansåg att denna form av statlig subvention icke på sikt är det lämpliga instrumentet för att uppnå det mål vi i och för sig alla är överens om. Herr Svanberg nämnde — och det är skäl att understryka det — att vi här inte uttrycker någon ändring i värderingen av angelägenheten av en upprustning av nedslitna och i många fall utomordentligt bristfälliga distributionsnät. Skillnaden gäller synen på vilket instrument som bör användas. Därmed är denna fråga ofrånkomligen sammankopplad med den stora frågan om hur vi skall åstadkomma den nödvändiga förstärkningen och rationaliseringen av de existerande distributionsföretagen. Som bekant har statsmakterna av tradition fört en enligt min mening och enligt allmän uppfattning, tror jag, alldeles för passiv politik på detta område. Det var först i 1957 års lagstiftning som instrumentet områdeskoncession infördes. Man uttryckte då en förhoppning om att användningen av koncessionsinstrumentet skulle medföra att distributionsenheterna skulle uppnå ett minimum av 2 000 abonnenter. Man införde också de bidrag som vi i dag diskuterar. Sedan visade det sig att utvecklingen gått betydligt långsammare än man då hoppades. Just för att påskynda denna utomordentligt angelägna utveckling tillsattes eldistributionsutredningen som lade fram sitt betänkande 1968. Den utredningen uppställde inte några bestämda krav på abonnentunderlagets storlek, men föreslog att nuvarande statsbidrag skulle slopas och att koncessionsinstrumentets användbarhet skulle förstärkas. Utredningens betänkande remissbehandlades som alla andra utredningars och det framkom då visserligen ett tillstyrkande av att de åtgärder som utredningen föreslog — man ansåg att de i och för sig var ett steg i rätt riktning — men det är nog riktigt att konstatera att den allmänna värderingen var att de föreslagna åtgärderna icke var tillräckligt långtgående. 105 Det fanns också en annan viktig punkt i diskussionen kring det utredningsförslaget, nämligen det från kommunalt håll starkt framförda kravet på ett ökat inflytande över eldistributionen.

Det har gjorts ett rätt ingående arbete vid det direktivförfattande som nu är avslutat, och utredningen kommer inom kort att tillsättas. Direktiven står kvar på den grundläggande ståndpunkten att det icke är genom statliga bidrag som glesbygdens distributionsproblem skall lösas. Det skall ske en ordentlig förstärkning av distributionsföretagen så att de blir så pass starka att de med en enhetlig taxepolitik kan lösa glesbygdens distributionsproblem. Men jag vill inte utesluta att det kan visa sig att det finns kvarstående behov av direkta statsbidrag, och det får ankomma på utredningen att pröva det. Det är alltså läget. Och jag vill understryka att under hela den tid som denna diskussion har pågått så har ju bidragsgivningen fortsatt. Det förslag som föreligger i propositionen och som utskottsmajoriteten ansluter sig till innebär inte heller att man skall upphöra med den nuvarande bidragsgivningen, utan just i avvaktan på ett nytt och effektivare system skall den fortsätta. Därför skapar reservanterna ett alldeles felaktigt intryck av saken som sådan. Det är icke fråga om att avbryta bidragsgivningen, utan om att fortsätta i de former och på den nivå där verksamheten nu bedrivs. Jag kan inte se att det i reservationen finns någon annan inställning på den punkten heller. Det förekommer icke något krav på att denna verksamhet för budgetåret 1971 72 skulle höjas över den nivå på 3 miljoner kronor som är föreslagen och som utskottsmajoriteten ansluter sig till. Det nya som reservanterna säger — och det är alltså på den punkten som reservanterna verkligen skiljer sig från utskottsmajoriteten — är att riksdagen nu skulle fastställa en ram för den framtida verksamheten av 40 miljoner kronor. Jag kan inte låta bli att tycka att det är litet lättsinnigt att binda upp riksdagen vid en sådan opreciserad plan. Inte heller anger reservanterna i vilken takt denna 40-miljonersram skulle avarbetas. Man skall uppenbarligen inte öka aktiviteten det första året. Skall man öka den det andra eller tredje året? Jag skall inte tala om motionsmoral utan faktiskt litet mera om ekonomisk moral. Det förvånar mig att det mycket löst framförda kravet på att riksdagen nu skulle binda sig för ett 40-miljonersprogram vinner anslutning också hos sådana grupper i denna kammare, som i andra sammanhang både varmt och aggressivt talar om behovet av sparsamhet och restriktivitet i fråga om offentliga utgifter. Nr 74 Vi skall också komma ihåg — vilket jag nämner bara som en Fredagen den information — att de här bidragen på 40 miljoner kronor är avsedda att 30 april 1971 gå till de stora eldistributörerna för att möjliggöra och underlätta för dem —— att överta och upprusta de mindre distributionsföretagen. Av bidragen Främjande av lands Jag vill som sagt inte utesluta att vi också på sikt kommer att ha ett kvardröjande behov av sådana här bidrag, men jag anser det helt orimligt att i dagsläget låsa sig för ett program på 40 miljoner kronor. Huvudlösningen av glesbygdens distributionsproblem måste, som jag sagt, sökas i en allmän rationalisering och förstärkning av våra distributionsföretag. Därigenom kommer kostnaden naturligtvis inte att försvinna. Jag finner det absolut riktigt att den kostnaden skall bäras av de distributionsföretag, som jag önskar se växa fram i framtiden. Man kan säga att det i sista hand är elkonsumenterna som betalar, men det måste vara riktigare att kostnaden för eldistributionen blir en del av vår energikostnad och i sista hand skall bäras av energikonsumenterna, och inte i den omfattning som reservanterna förordar genom statsbidrag.
Herr talman! Helt kort några ord till statsrådet Wickman. Anklagelsen för att vilja binda riksdagen tycker jag inte alls är relevant. Den tycker jag att vi skall förbigå i detta sammanhang. I förhållande till de stora utgifter som det i andra sammanhang, inte minst inom andra delar av industridepartementet, kan vara fråga om att binda riksdagen för, tycker jag att de här 40 miljonerna är en liten summa. En massa sådana bindande beslut fattas ju varje dag här; så det är inget problem med den saken. Det är emellertid två ting som är intressanta och som jag ytterligare vill framföra. Först och främst har jag en stor rädsla för utredningar. Det beror dels på att man skall vänta på en sådan, dels på det resultat som kan komma fram. Jag förstår mycket väl att den form av subventionering som nu försiggår i det långa loppet kanske inte är den lämpliga formen. Det är inte fråga om att det inte i framtiden kan finnas bättre och administrativt lämpligare former. Men vi argumenterar för den så länge det inte finns något annat förslag. Men jag har också en rädsla för utredningar som är så väldigt stort upplagda. Det tenderar nästan alltid att bli så att speciella glesbygdsproblem av detta slag drunknar i dem. De kommer vid sidan om i det större allmänna sammanhanget.

Det brukar enligt min erfarenhet i regel vara så. Denna misstanke bekräftas i viss mån av vad statsrådet här sagt, nämligen att 107 eldistributionsföretagen inte skall organiseras på subventionsbasis utan skall bedrivas i sådana former att de kan bära sig kommersiellt. Nåväl, så långt skulle jag kunna hålla med honom att också jag tror att den framtida löpande verksamheten bör läggas på en sådan basis att den kan uppehållas av sig själv. Däremot håller jag inte med herr Wickman när han avslöjande nog säger att man inte skulle kunna tänka sig direkta statliga bidrag som infrastrukturinvesteringar, dvs. som grundinvesteringar för att sätta eldistributionsnätet i de aktuella bygderna på fötter. Det är bl.a. det som reservanterna vill garantera. Det förvånar mig att herr Wickman som företrädare för den statliga företagsamheten intar en så negativ inställning till möjligheten att med statligt finansierade grundinvesteringar skapa en bättre ordning och därmed förutsättningar för att eldistributionen i dessa bygder kan bli självbärande. Det är ganska avslöjande att vad herr Wickman tycks syfta till är ett helt och hållet kommersiellt uppbygt eldistributionsnät.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö får ursäkta, men 40 miljoner kronor hoppas jag att alla andra här i kammaren fortfarande betraktar som ett betydande belopp. När jag har sagt att huvudlösningen av glesbygdens distributionsproblem måste sökas via en förstärkning av distributionsföretagen och en rationalisering av vår nuvarande distributionsapparat, så uttrycker det sannerligen inte någon speciellt kommersialiserad ståndpunkt. Jag tror att det är en ståndpunkt som alla som allvarligt har sysslat med dessa problem måste komma fram till. Vad beträffar anklagelsen för en för långt driven kommersialisering vill jag erinra herr Svensson om vad jag antydde i mitt förra anförande, nämligen att en av huvuduppgifterna för den beredning som kommer att tillsättas för att äntligen få dessa frågor att rulla framåt snabbare än de gjort hittills är just att precisera statens och kommunernas inflytande på distributionens organisering. Jag har också sagt att jag icke utesluter att statliga bidrag kan komma att också i detta nya system vara behövliga. Men förslaget att man i dag på ett lättsinnigt sätt skulle låsa sig för ett 40-miljonersprogram måste jag säga är chockerande. Vidare har jag sagt att reservationen är oklar, och det är den faktiskt. Nr 74 Reservanterna anför att det är så bråttom, men för 1971/72 begär de inte någon förändring av det bidragsbemyndigande som Kungl. Maj:t har föreslagit. Läs om er egen reservation, så ser ni hur oklar den är!

bygdens elektrifi Herr talman! Jag vill först anmäla för kammaren att jag antecknade ering mig på talarlistan innan herr Svensson i Malmö hade ordet.

Vi bör erinra oss att under åren 1958-1967, när kommerskollegium hade möjligheten att inom en viss ram planera och utreda de olika distributionsföreningarnas behov och angelägenheten av bidrag för upprustning av deras elnät, skedde en hel del på strukturrationaliseringens område. Mer än 250 oräntabla företag har med hjälp av statsbidrag kunnat upprustas och inlemmas i bärkraftiga distributionsenheter, varigenom i runt tal 75 000 abonnenter i glesbygderna erhållit en godtagbar elförsörjning. Det framstår för mig som angeläget att kommerskollegium, såsom föreslagits i motionen, får möjligheter att även i fortsättningen planera sin verksamhet inom en viss angiven ram. Jag vill också framhålla att eldistributionsföretagens villighet och förmåga att övertaga och upprusta förlustbringande glesbygdsdistribution sannolikt kommer att ytterligare försämras om inte kommerskollegium kan få arbeta under enahanda förhållanden som under den rambundna tiden.

Med den sakkunskap och andra resurser som kommerskollegium har tror jag inte att vi, som antyddes av utskottets ärade ordförande, behöver räkna med felaktig planering på det här området.

Jag har den uppfattningen att man för närvarande väntar på hur de små, dåliga distributionsnäten skall komma att se ut innan de större företagen vill ta hand om dem. Om ramen på 40 miljoner kronor, som anges i motionen, inte skulle vara ianspråktagen när man gjort en utredning och eventuellt fattar nya beslut på det här området, är det väl bara så att pengarna finns kvar. Jag tror alltså att kommerskollegium bör ges det förtroende som det förtjänar när det gäller planeringen på det här området. Herr talman! Jag delar den meningen, som också utskottet uttalat, att en fortsatt strukturförändring av eldistributionen kommer att ske, men jag tror inte att den kan äga rum utan att den av departementschefen planerade utredningen närmare granskat frågan. Jag tror inte heller att den utredningen med hänsyn till ärendets komplicerade art blir färdig inom endast något år. Jag vet hur komplicerat och besvärligt det är att finna former för hur man skall klara problemet. Jag är helt av departementschefens mening att här erfordras en ordentlig rationalisering och att man får ta hänsyn till kommunernas intressen på detta område, men det gör man inte utan en noggrann utredning. Jag uttalar också min tillfredsställelse över att statsrådet inte lade fram en proposition på grundval av den utredning som presenterades år 1968. Jag skall avsluta mitt anförande med detta. Jag hoppas emellertid att denna debatt skall ha väckt intresse för dessa frågor på det sättet att de kommer att behandlas med all den snabbhet som är möjlig, och jag ber, herr talman, att till sist få yrka bifall till reservationen 3 vid detta utskottsbetänkande.
Herr talman! Låt mig bara i korthet uttala min stora tillfredsställelse över den synnerligen sakliga och vägande argumentering som herr Sundelin har presterat. Det är roligt när en människa som vill arbeta för sin bygd också står för sin mening här i riksdagen. Det skall bli intressant att se hur många socialdemokratiska Norrlandsrepresentanter som kommer att votera med herr Sundelin.

Herr talman! Statsrådet Wickman började sitt första anförande med att säga att han fann reservationen oklar och förvirrande. För min del menar jag att det är fråga om helt klara verba. Reservationen grundar sig på kommerskollegiums anslagsäskande, och i det understryks med skärpa att svårigheterna beror på att de som borde agera inte kan få förhandsupplysningar om möjligheterna att erhålla statsbidrag. Statsrådet Wickmans känsla av förvirring beror kanske på att han här från en statlig myndighet får en svidande kritik. Kommerskollegium talar om besvärande eftersläpning i behandlingen av ansökningar om upprustning till, som det heter, förfång för konsumenten. Kommerskollegium talar också om uppmärksammade driftstörningar, som fått svårartade verkningar inte minst i glesbygder. Till sist säger kommerskollegium att eldistributionens kapacitet och tillstånd i flera fall ger anledning till allvarliga betänkligheter ur civilförsvarssynpunkt. Jag förstår, som sagt, att det ansvariga statsrådet blir förvirrad av sådana besked från en myndighet. I ett senare anförande förklarade sig statsrådet vara chockerad. Orsaken var att reservanterna, också sådana som — för att citera herr Wickman — annars varmt och aggressivt talar för sparsamhet med statliga medel, hade en annan uppfattning än han själv. Enligt min mening uppnår man sparsamhet bäst genom en långsiktig planering. De stora bristerna gör det fullt rimligt att fastställa en ram på 40 miljoner kronor för att avhjälpa dessa. Det förhållandet att reservanterna inte anger vad som inom den ramen skulle begagnas just i år är ett besked om att en försummad långtidsplanering medför en försenad start och onödiga dröjsmål. Jag finner för min del mycket goda skäl att tillstyrka bifall till reservationen 3, som jag, till skillnad från statsrådet, anser klar och tydlig.

Herr talman! Utskottet skriver lätt lakoniskt: ”Utskottet finner inte tillräckliga skäl föreligga att föreslå avsteg från Kungl. Maj:ts förslag till bidrag för IVAs centrala verksamhet under nästa budgetår, varför utskottet avstyrker motionen.” Jag tycker att det är en ganska svag motivering, eftersom IVA:s verksamhet kommer att betyda en hel del. Hos IVA som hos alla andra är det väl alltid en balans mellan ambitioner och resurser. Resurserna har för IVA ss del alltid varit för knappa. Det har alltid funnits så mycket värdefullt som skulle kunna ha gjorts men som dess värre inte har kunnat göras därför att pengarna inte har räckt. IVAs roll i samhället som ett neutralt, som ett objektivt organ till samhällets och näringslivets tjänst kommer att öka, och skälen är två. För det första vet vi att vi kommer att få uppleva — jag har sagt det i denna kammare många gånger förut — allt kortare produktcyklar som förändrar arbetslivet tekniskt, ekonomiskt och, vilket inte är det minst viktiga, även mänskligt. För det andra får vi räkna med strukturella förändringar som gör att sysselsättningsansvaret framför allt kommer att åvila sådana branscher som orkar upprätthålla konkurrenskraften trots den svenska kostnadsutvecklingen, trots den svenska inflationen. Men vi måste ju ha någonting att strukturera om oss till, och IVA har här en stor och ökande roll, som alltså på grund av för knappa medel icke kan utföras på ett sätt som skulle behövas. IVA är ofta initiativtagare till utredningar. IVA försöker uppmärksamma den situation som vi över huvud taget upplever, de förändringar som gör att vi måste tänka litet annorlunda än vi gjorde tidigare. IVA kan vara katalysator för idéer som kommer från utlandet. Man kan vara en god injektionsspruta för ett nytt tänkande. Tyvärr vill inte utskottet och tyvärr vill inte statsmakterna inse detta i full utsträckning. Jag tror att det är en snålhet som bedrar visheten.

IVA är en mer och mer betydelsefull bit i detta mönster och behöver de medel som reservanterna yrkar. Fru talman! Jag hemställer om bifall till reservationen.

Fru talman! Det är fullt rimligt att herr Ericsson i Åtvidaberg, själv verksam inom näringslivet, sköt i förgrunden den nytta som Ingenjörsvetenskapsakademien gör just för näringslivet. Den omvittnades av honom på ett sådant sätt att det inte återstår mera att säga. Vad man däremot kanske borde tillfoga är att Ingenjörsvetenskapsakademien gör nyttiga insatser också på många andra områden. Anslaget redovisas under industridepartementet, men man skulle strängt taget kunna tänka sig att det återfanns under rubriken ”för flera huvudtitlar gemensamma utgifter”. Den verksamhet som bedrivs inom Ingenjörsvetenskapsakademien är till gagn, för att bara ta något exempel, för socialdepartementet genom den avancerade forskning kring sjukhusteknik som har utförts där. Man skulle med skäl kunna få ett anslag över kulturbudgeten. Det är en gammal fin akademi, som själv har firat sitt S0-årsjubileum och som håller kontakt med motsvarande kulturella institutioner i utlandet. Man skulle också kunna tänka sig att utrikesdepartementets stat belastades med vissa anslag till IVA, som har tagit initiativ vilka lett till att våra beskickningar byggts ut med tekniska attachéer. Från början bekostade, om jag minns rätt, Ingenjörsvetenskapsakademien själv en sådan attaché i Moskva. Man har också varit huvudman för internationella symposier och konferenser — en mycket uppmärksammad konferens om kraftförsörjningen hölls för bara någon vecka sedan. Det är synpunkter av detta slag som gjort att flera har tyckt att det vore väl motiverat med ett högre anslag från statens sida till Ingenjörsvetenskapsakademien. Ibland brukar man göra en viss avvägning mellan det statliga bidrag som utgår och de medel som den som skall åtnjuta statsbidraget lyckas mobilisera från annat håll. Ingenjörsvetenskapsakademien har varit framgångsrik i sina försök att skaffa inkomster från annat håll.

Fru talman! Låt mig konstatera att några motsatta uppfattningar i fråga om behovet och värdet av forskningsoch utvecklingsarbete inte råder mellan utskottets majoritet och reservanterna. Det gäller anslaget till Ingenjörsvetenskapsakademien, och jag vill påminna riksdagens ledamöter om att vi under punkten 16 har beslutat om anslag från samhällets sida till styrelsen för teknisk utveckling och att det där blir ett ökat bidrag i förhållande till föregående år. Det är de stora posterna som går den vägen till forskning och utveckling. IVA får ett anslag på 570 000 kronor till sin centrala administration — en ökning med 35 000 kronor sedan förra året. I motionen framhålls det att IVA också behöver andra medel, framför allt till sådana forskningsprojekt som inte har framlagts med ordentlig plan o.d. Man kan konstatera att det utgår betydande anslag från styrelsen för teknisk utveckling till IVA och att IVA utöver de 570 000 kronor som riksdagen nu, förutsätter jag, kommer att anvisa också har bidrag från svenskt näringsliv och även kan utnyttja avkastningen på fonder som rör sig om 12 miljoner kronor, såsom framhålles i motionen. En sådan fond torde ge ungefär 1 miljon i avkastning. Jag konstaterar alltså att här finns betydande medel för IVA till just den verksamhet som det talas om och att det för planerade långsiktiga projekt finns möjligheter till anslag via styrelsen för teknisk utveckling.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

Fru talman!

Vad jag här syftar på är det som man brukar kalla för den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin; jag tror att vi kan hålla oss till den enklare termen hemmaindustrin. I statsverkspropositionen, där vårt ekonomiska läge analyseras och där man gör prognoser och fastställer perspektivet framåt i tiden, står på ett ställe en utomordentligt väsentlig mening. Den lyder så här: ”De centrala målen för den ekonomiska politiken 1971 är givna: full sysselsättning, fortsatt hög tillväxttakt, jämnare inkomstfördelning samt bättre regional balans. Härtill kommer kravet på stabilisering av prisnivån. Om dessa målsättningar skall kunna uppfyllas också på längre sikt är en grundläggande förutsättning att jämvikten i vår bytesbalans med omvärlden kan återställas.” Ja, fru talman, i dessa få ord har väl hela den ekonomiska situationen för dagen fångats. Det finns många skäl att särskilt uppmärksamma just vår hemmaindustri. Man skulle nästan kunna skriva en avhandling om dess betydelse och nödvändigheten av att slå vakt om den. Jag skall försöka fatta mig kort och bara nämna några av de som jag tycker väsentligaste anledningarna till att slå vakt om hemmaindustrin. Den har först och främst en utomordentligt stor betydelse som importkonkurrerande industri. Sverige är ju ett land med ett mycket stort handelsutbyte, med en mycket hög utrikeshandelandel. Grundförutsättningen för att ett sådant land skall kunna fungera även på exportmarknaden är att den importkonkurrerande hemmamarknadsindustrin är effektiv, stabil och utvecklingsduglig. Hemmaindustrin måste ju ha och har den allra största betydelse för vår bytesbalansoch handelsbalansutveckling, för valutareserven, etc. Man kan fråga sig: Vad tjänar det till om man med enorma ansträngningar och stora investeringar lyckas få upp exportvolymen exempelvis 10 procent, om man samtidigt låter hemmaindustrin få vidkännas en tillbakagång med samma procenttal, 10 procent? Vi har under senare år upplevt en rad företagsnedläggningar som har drabbat just hemmaindustrierna. Vad dessa procenttal innebär framgår mycket klart av några siffror i handelsstatistiken. År 1968, som är det senaste året med jämförbara siffror, uppgick industrins totala produktionsvärde till ca 84,5 miljarder kronor. Jag vill då anmärka att man ur den statistiken har rensat bort värdet av servicenäringarnas tjänster; det är alltså den industriella produktionen det är fråga om. Samtidigt var exportvolymen av storleken 24,5 miljarder kronor. Verkningarna om man med enorma ansträngningar får upp exportvolymen 10 procent och samtidigt låter hemmaindustrin gå tillbaka med samma procenttal — belyses av just dessa siffror. En annan faktor som gör att vår hemmaindustri är så enormt betydelsefull är dess roll som underleverantör. Den moderna tidens industriella utveckling både här hemma och i de stora industriländerna har visat att man inte kan klara sig bara med stora industrikoncerner, med mammutföretag av olika slag. Ett sådant mammutföretag är på något sätt, i varje fall i ett visst avseende, något av en koloss på lerfötter. Det förutsätter nämligen förekomsten av en rad underleverantörer för att kunna existera och för att kunna fungera verkligt effektivt. Det finns många siffror som belyser detta förhållande. Jag skall nöja mig med att säga att ett par av världens allra största industrier, sådana som t.ex. General Electric och Du Pont i Amerika, håller sig med cirka 40 000 respektive 30 000 underleverantörer. Vi kan gå till vårt eget land och ta en sådan koncern som Volvo, som för att kunna fungera så effektivt som den otvivelaktigt gör, behöver ungefär 1 000 underleverantörer, huvudparten här i Sverige, men de finns även i grannländerna. I detta avseende är alltså vår hemmaindustri utomordentligt betydelsefull; den intar med andra ord en nyckelposition. Vi kan inte låta utvecklingen gå därhän, att hemmaindustrierna försvinner som underleverantörer — i så fall slår vi också benen av våra stora industriers, framför allt våra exportindustriers, möjligheter att fungera effektivt och utvecklas. Ytterligare ett skäl för att slå vakt om och försöka stärka hemmaindustrin är den lokaliseringsoch regionalpolitiska aspekten. Vi gör stora insatser på detta område, och det finns inte nu anledning att närmare gå in på den saken i annan mån än att vi noterar, att en framgångsrik regionalpolitik förutsätter att man har tillgång till i första hand mindre och medelstora industrier, vilka i allmänhet fungerar som hemmaindustrier. Det är hemmamarknadsindustrierna som bär upp våra regionalpolitiska insatser och möjliggör att dessa kan få effekt. Det finns även ur den synpunkten stor anledning att förstärka hemmaindustrin. Som en liten parentes — kanske något utanför ämnet — vill jag, fru talman, anmärka att den stora Folkrepubliken Kina med 700 å 800 miljoner människor under senare tid satsat oerhört hårt på att utveckla sin hemmaindustri. Man har i en ganska fantastisk omfattning satsat på att etablera just småindustrier runt om i detta jätterike. Man har därmed nått två effekter: man har lyckats öka produktionen på ett ganska häpnadsväckande sätt, och man har fått önskvärda regionalpolitiska effekter som uppenbarligen är minst lika värdefulla och nödvändiga i detta land som i vårt avsevärt mindre land. Jag vill därmed, fru talman, inte dra upp någon debatt om den kinesiska folkrepublikens näringspolitik i allmänhet — det finns ingen anledning härtill — utan vill bara notera att det finns många bra saker även där, liksom på andra håll i världen, som man kan försöka lära sig något av. Den sista faktor jag vill nämna som ett skäl för en förstärkning av hemmaindustrin är beredskapssynpunkten. Mycket skulle kunna sägas om detta, men det räcker med att framhålla att vi icke kan vara säkra på att undslippa en avspärrning av det slag som vi råkade ut för under senaste världskriget. En sådan kan komma förr och den kan komma senare, men vi måste ha beredskapen. Blir vi avspärrade måste vi ha någonting att äta, och vi måste ha någonting att klä oss med. Det finns även en rad andra nyttigheter som vi nödvändigtvis måste ha tillgång till. Detta förutsätter en väl fungerande hemmaindustri. Vi måste med andra ord vara självförsörjande på en rad områden. De allmänna förutsättningarna måste utredas, har vi sagt i vår motion. Här kommer alla möjliga områden in i bilden: skattepolitiken, näringspolitiken — regionaloch lokaliseringspolitiken har jag redan talat om — och en rad andra liknande saker. Man måste, så som vi föreslagit i motionen, söka få till stånd ett övergripande program där man sammanvägt de insatser som samhället gör på olika områden och som i det långa loppet — och förresten även på kort sikt — kan stärka hemmaindustrin. Nu görs punktinsatser på olika områden som sorterar under olika departement, och det är nödvändigt att man gör en sammanvägning av alla insatser. Framför allt, fru talman, är det nödvändigt att man har en klart definierad och fastlagd målsättning som syftar till att garantera existensen och utvecklingen av en stark hemmamarknadsindustri. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationerna.

Fru talman! Under ett flertal år har jag tillsammans med några andra motionärer påvisat hur ojämn konkurrensen är för de många importkonkurrerande näringsgrenarna i vårt land. Yrkande om åtgärder till förmån för dessa industrier ingår i år i vår mera omfattande näringspolitiska motion nr 1081. Denna konkurrens åstadkommes främst från sådana länder som tillämpar en alldeles särskilt låg arbetslön. Även genom import från länder där man icke har en fast valuta utan omväxlingar sker till helt svarta kurser uppstår ett skevt konkurrensförhållande. Det gäller också diktaturländer där en rent politisk prissättning förekommer. Jag tror att det är angeläget för vårt land liksom för alla andra industriländer att skydda sig mot detta. När man emellertid jämför importsiffrorna från andra industriländer med vad vi importerar förstår man att andra länder tillämpar begränsningar på ett eller annat sätt. Vi har i vår motion i en tablå redovisat att vårt land ligger ibland ända upp till 20 å 25 gånger högre vad gäller importsiffrorna än andra länder som är bundna av samma handelspolitiska förpliktelser som Sverige. Vi menar att det i längden inte kan få fortgå på det sättet, utan vårt land bör också i större utsträckning använda sig av de möjligheter som finns till att göra importbegränsningar. Insatser sätts ofta in alldeles för sent, vilket innebär att en stabilisering kommer till stånd först sedan skadan är skedd. Ett sådant system ger inte" det nödvändiga skydd som vi borde ha. Vi har i år ett betydligt större antal reservanter än vi tidigare haft. Bakgrunden härtill är väl att man inte vågar ta på sitt ansvar att så många företag inom olika branscher i vårt land håller på att försvinna. Ur beredskapsoch sysselsättningssynpunkt är det nödvändigt att vi försöker slå vakt om den näringsverksamhet som byggts upp i vårt land. Det är ganska lätt att lägga ned företag, men det är inte lika lätt att starta nya. Fru talman! Jag har inte för avsikt att ytterligare motivera min ståndpunkt; den finns noggrant motiverad i motionen. Jag går därför inte ytterligare in på dessa problem utan nöjer mig med att yrka bifall till de två reservationer som är fogade till utskottets betänkande.

Fru talman! Det betänkande vi nu behandlar gäller två motioner som båda handlar om vår hemmaindustri och dess problem ur litet olika synvinklar, men jag tycker att man kan behandla dem i ett och samma betänkande och anförande. Som ett gammalt frihandelsland med stort intresse för internationellt varuutbyte har vi naturligtvis en del problem att möta i fråga om importen från länder som kan producera vissa varor mycket billigare än vad vi kanske kan göra här hemma. Vi är bundna av stadgan och åtagandena inom såväl GATT som EFTA, och möjligheterna att laborera inom ramen för GATT och EFTA är icke alltför stora när det gäller att i viss mån skydda hemmaindustrin. Låt mig konstatera att det finns skäl att ha ett visst skydd för hemmaindustrin, även om vi i princip är öppna för en frihandel över hela världen. Vi måste av beredskapsskäl ha en viss produktion — i det här fallet av textilier och skor — och beredskapssynpunkten måste beaktas genom att vi där bevarar en del av våra industrier. Det finns anledning att så långt som möjligt inom ramen för stadgandena inom GATT och EFTA försöka åstadkomma det skydd som är möjligt att åstadkomma, och detta arbete följs kontinuerligt upp av kommerskollegium och regeringen. Handelsministern har nyligen fått i uppdrag att tillsätta en utredning för att överse beredskapssynpunkterna. I ett tidigare betänkande redovisas denna utredning på följande sätt: Utredningsuppdraget skall i första hand gälla avvägningen mellan produktionsåtgärder och beredskapslagring och fördelningen av ansvaret i dessa sammanhang mellan staten och näringslivet. Sedan kommer det som speciellt rör denna fråga: ”Med hänsyn till att det inom TEKO och skoområdena föreligger risk för att självförsörjningsgraden sjunker till en alltför låg nivå bör enligt direktiven en analys utföras av den produktionsnivå som i kombination med kommersiell lagerhållning behövs för att upprätthålla en rimlig försörjningsberedskap på dessa områden.” Vidare talas det om att utredningen skall bedrivas med en viss skyndsamhet. Fru talman! Jag tror att riksdagen uppskattar om min motivering inte blir längre än så. Jag konstaterar bara att båda de här motionernas krav på sätt och vis har tillgodosetts genom den tillsatta utredningen, och i vart fall pågår ett samarbete mellan den och kommerskollegium, som ständigt sysslar med dessa frågor. Jag tror alltså att vi skall kunna åstadkomma ett vettigt skydd utan att en ny utredning behöver tillsättas.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

Fru talman! Herr Hellström har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att häva den starkt ökade ungdomsarbetslösheten. Herr Stålhammar har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att snabbt förbättra det mycket besvärliga sysselsättningsläget i Örebro län. Herr Persson i Karlstad har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att förbättra det nuvarande besvärliga sysselsättningsläget i Värmlands län. Eftersom interpellationerna behandlar samma ämnesområde anhåller jag att få besvara dem i ett sammanhang. Arbetsmarknadsläget är inte tillfredsställande. Vi hade i april ca 65 000 registrerade arbetslösa. Av arbetslöshetskassornas medlemmar var 2,4 procent arbetslösa. Denna situation är i hög grad influerad av läget inom byggnadsverksamheter. Dessutom spelar den ännu olösta avtalsrörelsen sin roll. Inom byggnadssektorn strävade vi under fjolåret efter att dämpa den intensiva expansionen som hotade att överanstränga våra resurser. Detta medverkade under hösten till ett lugnare tempo. Därmed blev det utrymme för ökade investeringar inom varuproduktionen. Samtidigt började dock en viss konjunkturdämpning att göra sig gällande inom industrin. Inom byggnadsbranschen har slutligen också tjänstemannakonflikten som försenat vissa byggnadslov påverkat sysselsättningen. De åtgärder som regeringen har vidtagit under den senaste tiden för att främja sysselsättningen har därför framför allt varit inriktade på byggnadssektorn, Jag har nyligen i svar på en enkel fråga redogjort för de stimulansåtgärder som har beslutats.

Under våren och sommaren bör vi kunna räkna med en sedvanlig säsongmässig uppgång i sysselsättningen. De åtgärder som vidtas kommer därför att i hög grad inriktas på att upprätthålla sysselsättningen nästa vinter. Av väsentlig betydelse är därvid igångsättningen av nya bostadsbyggen under andra och tredje kvartalen i år. I det avseendet vilar ett stort ansvar på den kommunala planeringen för att bostadsbyggnadspro grammet skall kunna uppfyllas. Regeringen kommer vidare att föreslå riksdagen att investeringsavgiften avskaffas den 1 juni 1971 för att främja ett ökande byggande utanför bostadssektorn nästa vinter. Fullföljandet av bostadsbyggnadsprogrammet och avskaffandet av investeringsavgiften kommer att få betydelse inte bara för byggnadsverksamheten utan också för leverantörer på byggnadssektorn och för transportnäringen, Givetvis kommer också de reguljära arbetsmarknadspolitiska medlen att utnyttjas intensivt. Vi har ju även i dagens läge ett betydande antal obesatta lediga platser. Det är en central uppgift att underlätta för människor som saknar sysselsättning att utnyttja dessa arbetstillfällen. Vi hade enligt arbetskraftsundersökningarna i februari månad 33 000 arbetslösa under 25 år. I mars sjönk antalet till 26 000. I mars i fjol då högkonjunkturen var på sin höjdpunkt var siffran 20 000. Ungdomarna är generellt sett eftersökta på arbetsmarknaden, men det innebär inte att de kan se bekymmerslöst på sin framtida arbetsmarknadssituation. Framför allt måste man räkna med att personliga önskemål i fråga om arbetets art osv. i varje fall inte omedelbart kan tillgodoses. Arbetsmarknadsstyrelsen har nyligen antagit ett särskilt program för arbetsmarknadspolitiska åtgärder speciellt inriktade på ungdomen. Vad särskilt gäller sysselsättningen i Örebro och Värmlands län påverkas denna i stor utsträckning av omställningarna inom industrierna. Dessa omställningar har påkallat insatser från arbetsmarknadsverkets sida för att dels underlätta arbetskraftens övergång till andra näringsområden, dels i särskild ordning bereda sysselsättning åt äldre och handikappade som inte har kunnat få anställning på den öppna arbetsmarknaden. För närvarande omfattas ca 3 000 personer i vart och ett av de båda länen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder i form av utbildning, beredskapsarbete eller skyddad sysselsättning. Jag vill även peka på de regionalpolitiska åtgärderna. En produktionsenhet från statistiska centralbyrån med drygt 300 anställda har förlagts till Örebro. En ytterligare kraftig utbyggnad av verksamheten i Örebro kommer att ske de närmaste åren. Genom frisläppande av investeringsfonder har vidare för näringslivet betydelsefulla investeringar kunnat göras på andra orter i Örebro län. Delar av Värmlands län tillhör området för lokaliseringsstöd. Med dess hjälp har betydelsefulla insatser gjorts. Ytterligare insatser kommer att göras allteftersom projekt kommer fram. Jag vill också erinra om regeringens förslag att till Karlstad flytta statliga verksamheter med 625 personer anställda.
Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. De frågor i samband med ungdomsarbetslösheten som aktualiseras i den här interpellationen är av samma slag som de som togs upp av det Socialdemokratiska ungdomsförbundet i en skrivelse till arbetsmarknadsstyrelsen i mitten av mars i år. Det är två problem som tas upp. Det är dels de akuta sysselsättningsproblem för ungdomen som är en följd av den allmänt sämre konjunkturen, dels problemet med de långsiktiga svårigheter på arbetsmarknaden vilka de ungdomar får som har en mycket kort grundutbildning. Det finns för närvarande omkring 900 000 ungdomar under 35 år som bara har en sjueller åttaårig skolutbildning. Går vi ner i åldrarna och ser på de ungdomar som är t.ex. under 20 år, finner vi att det där är åtskilliga tiotusental som har en mycket svag allmän skolutbildning och ingen yrkesutbildning. Det är alltså inte minst fråga om ungdomar som så att säga har kommit i skarven till de stora utbildningsreformerna på 1960-talet. Problemet att en konjunkturförsämring drabbar ungdomar hårt är i och för sig inte ovanligt. Det är bl.a. en följd av att konjunkturförsämringen tar sig uttryck i nyanställningsstopp, som då speciellt drabbar ungdomen. En konjunkturförsämring drabbar också många andra grupper — de äldre, de handikappade osv. Skälet till att just ungdomsarbetslösheten tagits upp av Socialdemokratiska ungdomsförbundet och av mig i den här interpellationen är ju att problemen blir verkligt svåra när det sker en konjunkturförsämring och det samtidigt finns ett utbildningsgap av det slag vi nu har till följd av 1960-talets utbildningsreformer. När de kortutbildade ungdomarna blir arbetslösa kan deras ställning på arbetsmarknaden för lång tid — kanske hela deras livstid — bli utomordentligt svag. Gapet i utbildning är kanske större inom ungdomsgruppen än i någon annan grupp, därför att den stora majoriteten av ungdomar har fått del av den långa skolutbildningen och av en god yrkesutbildning. Därför blir svårigheten för de ungdomar som har kommit i skarven här oproportionerligt stor i jämförelse med vad den blir i andra åldersgrupper. När då konjunkturavmattningen inträffar, har vi anledning att vara allvarligt oroade för dessa ungdomars ställning på arbetsmarknaden långt fram i tiden. Ibland har man i debatten om den ökade ungdomsarbetslösheten velat göra gällande att den skulle vara ett problem för akademiker. Det är inte på det sättet. Det är alldeles klart att den stora majoriteten av den arbetslösa ungdomen, t.ex. ungdomar under 25 år, är ungdomar som har en kort utbildning. Mellan tre fjärdedelar och fyra femtedelar av de arbetslösa ungdomarna rapporteras av länsarbetsnämnderna sakna yrkesutbildning. Ungdomsarbetslösheten är alltså inget akademikerproblem, som det har framställts i tidningarna, utan ett allvarligt problem för just den ungdomsgrupp som är svagast. I svaret på interpellationen sägs att ungdomsarbetslösheten, mätt efter arbetskraftsundersökningarna, har minskat något från februari till mars. Vidare anförs att arbetsmarknadsstyrelsen just har lagt fram ett program för att möta ungdomsarbetslösheten. När det gäller arbetslöshetens omfattning vore det väl bra, om det förhöll sig så som interpellationssvaret antyder, nämligen att ungdomsarbetslösheten har gått ner. Emellertid är arbetskraftsundersökningarna ett bräckligt instrument när man gör jämförelser mellan två näraliggande månader. Den registrerade kassaarbetslösheten har faktiskt under samma period, från februari till mars, ökat något. För mars och april ligger den på i stort sett samma nivå, 9 300 personer, vilket är drygt dubbelt så hög arbetslöshet som vid samma tid förra året. Det ser ut, i varje fall på kassaarbetslösheten, som om ungdomsarbetslösheten är ett segt problem där en vinterarbetslöshet håller sig kvar in i våren. Det tycks inte ske någon säsongmässig förbättring, i varje fall inte ännu. Det principprogram som arbetsmarknadsstyrelsen för någon vecka sedan har antagit är ett program i ett tiotal punkter, ett program som så långt det räcker är utomordentligt upplagt, enligt min uppfattning. Såvitt jag förstått kommer man under den närmaste tiden att fylla dessa punkter med ett konkret innehåll, och det är väl väsentligt då att inte minst vad som sägs i programmet om den uppsökande verksamheten verkligen ges en stor regional bredd och att den uppsökande verksamhet man talar om får ordentliga personella resurser. Det gäller inte minst att komma ut till dessa ungdomar, där de befinner sig. Det är inte alls säkert att alla de som för första gången går ut på arbetsmarknaden självmant går till arbetsförmedlingen. De vet kanske inte hur de skall bete sig för att söka arbete ordentligt. Därför är det bra som det säges i programmet att man skall gå ut på ungdomsgårdar, klubbar osv. och där försöka nå ungdomen med information om arbetsmarknadsläget och möjligheterna. Vi har också speciellt från Socialdemokratiska ungdomsförbundet anledning att hälsa med tillfredsställelse att man även tillmötesgått vårt önskemål om att sammankalla en konferens med de politiska ungdomsorganisationerna kring ungdomsarbetslöshetens problem. Det är utmärkt att en sådan konferens kommer till stånd. Det finns som sagt möjlighet att också via våra organisationer — såväl de politiska ungdomsorganisationerna som en lång rad andra organisationer i vårt samhälle — nå ut till ungdomarna med den uppsökande verksamheten, Vi är från vår sida beredda att arbeta för det. När det gäller möjligheterna att på längre sikt förbättra just den svaga ungdomsgruppens ställning måste man dock konstatera, att den frågan berörs mycket flyktigt i programmet. Man vill göra en kartläggning av ungdomens attityder på arbetsmarknaden, och det är väsentligt, men med den bakgrund som jag försökt att kort antyda tror jag att det är avgörande att också på kort sikt gå ut med ett program för att allmänt på arbetsmarknaden stärka de ungdomsgruppers ställning som är svaga ur utbildningssynpunkt och saknar yrkesutbildning. Den frågan berörs egentligen inte i interpellationssvaret och inte heller i någon betydande grad i arbetsmarknadsstyrelsens program. Det är alltså gapet mellan dem som har fått del av utbildningsreformerna och den andra gruppen som det är fråga om. Vi måste tyvärr vänta att många av de sociala problem som vi kommer att få i landet i framtiden kommer att hänga samman med huruvida man lyckas ge en något så när likvärdig plattform för de ungdomsgrupper som i dag står så väsentligt mycket efter sina kamrater i de möjligheter samhället gett dem. Här har man i viss utsträckning gått ut för att försöka förbättra de kortutbildade ungdomarnas ställning — bl.a. de som inte har någon yrkesutbildning och som inte fått full grundskoleutbildning eller som inte har gått igenom hela grundskolan. Man har velat erbjuda dem yrkesskoleplatser, som varit lediga och som det alltså inte funnits andra sökande till. Det är klart att denna väg leder till vissa resultat, men jag tror att om man verkligen försöker förstärka de svaga ungdomsgruppernas ställning på arbetsmarknaden och få en utjämning till stånd, så räcker det inte. Det kan mycket väl vara så att dessa ungdomar får ta i varje fall en del av de yrkesskoleplatser som de andra ungdomarna inte sökt sig till och som ”pblivit över”. Det kan vara de minst attraktiva yrkesutbildningarna, som kan leda till att dessa ungdomsgrupper ändå i framtiden kommer att ligga i botten på arbetsmarknaden, Man åstadkommer på det sättet inte med säkerhet någon lyftning av dessa ungdomars situation. En fråga som i detta sammanhang aktualiserats från flera håll vore att sänka åldersgränsen för rätt till arbetsmarknadsutbildning och utbildningsbidrag generellt från den tjugoårsgräns som vi har i dag till en lägre ålder eller att i varje fall medge mycket generösa dispenser utöver de dispenser som ges i dag för handikappade människor etc. Jag tror att det är nödvändigt att pröva att ge dessa ungdomar en starkare arbetsmarknadsutbildning än den som de kan få via eventuellt överblivna yrkesskoleplatser. Det finns problem när det gäller att samordna utbildningsbidragen åldersmässigt med den studiemedelsform som andra ungdomar har. Risken att dessa ungdomar kommer att bli vår framtida underklass är dock så stor, att man får tillgripa även okonventionella lösningar för att stärka deras ställning. Där tror jag att en inte tillräcklig men viktig ingrediens i ett långsiktigt program för att förbättra de kortutbildade ungdomarnas situation är att sänka åldersgränsen för arbetsmarknadsutbildning.

Fru talman! Jag ber att få tacka inrikesministern för svaret på min interpellation. Min fråga gällde förhållandena i Örebro län. Svaret innehåller till största delen allmänna och för oss ganska välkända synpunkter. Vi vet att sysselsättningsläget har varit mycket besvärligt under vissa tider i olika områden av vårt land. I de flesta fallen har det emellertid rört sig om problem i glesbygdsområden, där antalet arbetstillfällen varit mycket litet och där möjligheterna till nyetablering av industrier har varit små på grund av avstånd, transportkostnader, klimatförhållanden etc. Ibland har det rört sig om ungdomsarbetslöshet, det har också varit fråga om arbetslöshet för äldre. Men att nu helt plötsligt kunna konstatera en hög arbetslöshet i ett län som Örebro län är verkligen alarmerande, Det är en indikation på att läget är allvarligt — kanske allvarligare än vanligt. Länet ligger mitt emellan Stockholm och Göteborg, 25 mil från Stockholm och 28 mil från Göteborg. Det borde från många synpunkter vara önskedrömmen för en länsplanerare, eftersom man bara har 8 mil till den ort som ligger längst bort från residensstaden, eftersom näringslivet Nr 75 är ganska väl differentierat med jordoch skogsbruk, bergsbruk samt Tisdagen den industrier av olika typ och inriktning. När nu det som har betraktats som 4 maj 1971 glesbygdsproblem dyker upp mitt i centrala Sverige frågar man sig — — — naturligtvis hur regeringen har lyckats uppfylla sitt löfte om full Om sysselsättningssysselsättning. främjande åtgärder Örebro län redovisar i mars 1971 2695 arbetslösa. En så stor arbetslöshet har man inte haft i det länet sedan januari 1959. Från år 1965 och framåt har man hela tiden redovisat stigande siffror. De senaste siffrorna från mitten av april visar en arbetslöshet på 2 641 personer. Vi kan alltså konstatera en minskning i arbetslösheten på 54 personer mellan mars och april. Normalt sett brukar minskningen i arbetslöshetssiffrorna mellan mars och april naturligt nog slå igenom mycket hårt på grund av säsongvariationerna, Vi kan konstatera att under hela efterkrigstiden — alltså från 1945 och framåt — har vi aldrig kunnat inregistrera en så liten minskning i arbetslösheten mellan månaderna mars och april som i år. Av de nu redovisade arbetslösa — 2 641 personer — är ungefär 1 100, alltså något mindre än hälften, under 50 år. De som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, alltså de som deltar i allmänna beredskapsarbeten, beredskapsarbeten för handikappade, arbetsmarknadsutbildning, arkivarbete etc., uppgår till 3 088 personer. Antalet lediga platser uppgår i år till 879. De som var arbetslösa vid samma tid i fjol och ville söka ett arbete kunde då välja mellan 2 174 lediga platser — alltså en minskning på ett år från 2 174 till 879 lediga platser. Dessutom vet vi att under det första kvartalet i år har antalet varslade uppsägningar varit mycket stort. Under de första fyra månaderna, alltså t.o.m. april, har man i 22 företag varslat ungefär 200 personer om uppsägning. Det är klart att mycket av de här problemen bottnar i strukturförändringarna och i den allmänna konjunkturdämpningen, men i vissa fall har länet genom sin struktur drabbats av speciella problem — inom skoindustrin t.ex. och nu senast inom byggämnesindustrin. Inrikesministern säger i interpellationssvaret att regionalpolitiska åtgärder har vidtagits, och till dessa hör lokaliseringen till Örebro av en produktionsenhet av statistiska centralbyrån. Den har 300 anställda och skall expandera under de närmaste åren. Problemet är bara det att det som länet i första hand behöver är ersättningar för de industriarbetsplatser som fallit bort. SCB är nog bra i och för sig, men 90 procent av personalen är kvinnor, och om man skulle ha haft en riktig regionalpolitisk satsning — vilket i praktiken här är omöjligt — skulle SCB naturligtvis ha placerats i länets västra delar, där den tunga industrin ligger. I Degerfors, Hällefors och Karlskoga har man behov just av kvinnliga arbetsplatser som komplement till den tunga industrin. Däremot skulle i själva centrum av länet en tung industri behövas som komplement till den relativt sett goda tillgången på arbetsplatser inom serviceyrkena. I det läge där man för närvarande befinner sig måste man därför försöka lösa problemet med pendling för de kvinnor, som bor i länets västra delar med den tunga industrin men vill arbeta t.ex. inom SCB i Örebro. Det medför i sin tur problem med barntillsyn, tider att passa etc. Det som behövs är alltså arbetsplatser som svarar emot hela familjens behov, mot både 9 mannens och kvinnans behov. Om vi ser litet grand på skoindustrin, som ju har varit den bärande industrin i länet, finner vi att läget länge har varit mycket besvärligt. Man redovisar för hösten 425 personer som friställts inom den industrin. Vissa förespråkare för branschen säger att det möjligen kan finnas en viss optimism inför hösten, då konkurrensen inte är så hård, men på längre sikt är läget bekymmersamt, och man kan behöva förnyade statliga stödbeställningar som hjälp för att trygga sysselsättningen. Men de åtgärderna måste vidtas omedelbart. Mot bakgrunden av det läge som redovisas är det naturligtvis underligt att man kan konstatera att ett par industrier, som nu har begärt att få ta investeringsfonden i anspråk för att bygga ut, har fått nej. I det ena fallet rörde det sig om en verkstadslokal som skulle byggas för drygt 2 miljoner kronor. Hade man fått bygga den, så skulle man ha kunnat ge ytterligare 20 personer arbete, men svaret blev tyvärr nej. I norra delen av länet finns en annan industri, som också begärde att få ta investeringsfonden i anspråk för att bygga till och bygga om en maskin. Om inte det kunde ske, så riskerade man permitteringar. Även i det fallet blev svaret nej. Nu ligger några ansökningar om att få ta investeringsfonderna i anspråk från olika företag i länet hos AMS och länsarbetsnämnden, och man hoppas verkligen att de blir mera välvilligt behandlade än de som jag nyss refererade. Fru talman! Låt mig få säga en sak till som gäller lokaliseringssynpunkterna! För närvarande arbetar sjöfartsverket med en utredning om en eventuell utbyggnad av Göta kanal. Jag hade förra veckan en interpellationsdebatt om detta med kommunikationsministern, och han sade då att han i nuvarande läge inte ville säga någonting förrän sjöfartsverkets utredning var klar. Vi vet att Göta kanal mynnar i Vättern. Den kommer alltså in bl.a. i Örebro län.

En breddning av kanalen skulle alltså medföra att attraktiviteten hos länet ur lokaliseringssynpunkt skulle öka betydligt. Samtidigt skulle en mängd personer kunna beredas arbete under den tid då själva breddningsarbetet och hamnbyggandet pågår. Jag förutsätter därför att inrikesministern, när han arbetar med sysselsättningsfrågorna i Örebro län, också har intim kontakt med kommunikationsministern, så att de gemensamt ur olika aspekter diskuterar, analyserar och tar ställning till problemet med breddning av Göta kanal. Det vi kan konstatera är alltså att vi för närvarande i ett centralt län med relativt differentierat näringsliv har hamnat i ett sådant läge att man egentligen bör jämställa länet med landets stödområden. Tyvärr måste jag säga att det svar jag fick av inrikesministern inte har dämpat mina farhågor för att läget kan bli ännu värre. Jag kan inte hitta några konstruktiva förslag eller några för mig mera optimistiska tongångar, men jag hoppas att inrikesministern vill presentera dem litet senare i denna debatt.

Fru talman! Jag har tagit upp dessa frågor i min interpellation ur en litet vidare aspekt än de andra interpellanterna och ställt frågan vad regeringen tänker göra för att bekämpa arbetslösheten i hela landet. Inrikesministerns svar måste ju ses mot bakgrunden av läget när interpellationen framställdes och läget i dag, och i båda fallen handlar det om mycket oroande siffror och utvecklingstendenser. Vi hade när interpellationen framställdes 65 000 registrerade arbetslösa. Man kan använda olika siffror, Intressantare och mera rättvisande är nog arbetskraftsundersökningens siffror, som visade på 65 000 i mars förra året och 99 000 i mars i år. Det hade, när jag lämnade min interpellation, utfärdats varsel för ungefär 8 000 anställda. Aftonbladet hade för kort tid sedan en artikelserie om den äldre arbetskraftens problem, där man summerade hur man bedömde utvecklingstendenserna. Det sades att 100 000 svenskar i höst kommer att försörja sig på skyddade verkstäder, beredskapsarbeten, arkivarbeten och omskolning. Det betyder att AMS är en av våra största arbetsgivare, och det är väl inte precis den utveckling som vi skulle vilja ha. Nya inslag i bilden är ju spridningen av arbetslösheten i hela landet, även i storstadsregionerna, och den ökade ungdomsarbetslösheten. Förutom den industriella reservarbetslöshetsarmén av undersysselsatta fanns redan när interpellationen framställdes en växande och oroande registrerad arbetslöshet. Det råder litet olika uppfattningar om huruvida det är den högsta på tio eller på femton år; det är väl inte så intressant i sammanhanget. Sedan har vi fått konjunkturinstitutets barometer, som visar att den svenska ekonomin är på väg in i en kris. Nedgången är snabbare än under föregående kapitalistiska konjunkturcykel. Man väntar ytterligare varsel och permitteringar, och de mest markanta kristecknen finns hos hemmamarknadsoch konsumtionsvaruindustrin, Vad som därutöver kanske är rätt intressant är att i vår mest utpräglade exportindustri, vår största industri, nämligen verkstadsindustrin, är det framför allt efterfrågan på hemmamarknaden som sviktar. I remissoch finansdebatten underkastade vänsterpartiet kommunisternas talare långtidsutredningen och finansplanens värderingar och målsättningar mycket hård kritik. Dess främsta målsättningar är att pressa tillbaka den offentliga och privata konsumtionen till förmån för ökade industriinvesteringar. Utöver de privata konsumenterna skulle framför allt kommunerna och bostadsbyggandet drabbas. Erfarenheten har visat att bostadsbyggandet kommit att användas som konjunkturpolitiskt dragspel. Trots att denna politik prövats i åratal utan resultat, markerade finansplanen en ännu hårdare inriktning på denna kurs. Men industrin har ju inte investerat. Man har använt pengarna till ökade utdelningar, till kapitalflykt, till spekulativ lageruppbyggnad. I finansdebatten föreslog vi att man i stället skulle gå in för att öka lönearbetarnas köpkraft, lägga om skattepolitiken, slopa moms på maten och sänka räntan, Vi förde fram en mycket stark kritik mot åtstramningen av bostadsbyggandet. I dag har vi 18 000 byggnadsarbetare arbetslösa, 12 procent av byggnadsarbetarkåren. Det är någon liten minskning procentuellt när det gäller de registrerade siffrorna, men den är skenbar därför att det är rätt många som är utförsäkrade. 1 fem avdelningar är över 20 procent av medlemskåren arbetslösa, i Sollefteå över 30 procent. Byggnadsarbetareförbundets ordförande Knut Johansson angriper med rätta ryckigheten i byggnadsproduktionen, Den milda vintern borde ha verkat positivt för ökat byggande; i stället fick man en igångsättning som var 3 000 lägenheter mindre än motsvarande tid föregående år. Knut Johansson pekar också ut den direkta orsaken, nämligen att styrningen av näringslivets investeringar är dålig eller rent ut sagt saknas. Och det är det som är huvudfrågan. År efter år har man uppmanat lönearbetarna till återhållsamhet till förmån för ökade industriinvesteringar. Den reella verkan av det har blivit ökade bolagsvinster, men man har inga medel för att tvinga kapitalisterna att göra dessa investeringar. Inrikesministerns svar i dag innehåller väl inte så mycket som är vare sig nytt eller positivt. Det har beviljats igångsättningstillstånd för 3 500 lägenheter; detta betyder egentligen bara att man tar igen eftersläpningen. Inrikesministern hänvisar också till igångsättningen av bostadsbyggandet under andra och tredje kvartalet, men denna igångsättning ger ju i och för sig inte någon ökad sysselsättning, för den skulle väl ha skett ändå enligt det bostadsbyggnadsprogram som riksdagen redan har beslutat om. Jag har därför mycket svårt att förstå vad det ger för ny sysselsättning. Investeringsavgifterna slopas och igångsättningstillstånd beviljas för byggnadsprojekt på ca 1 miljard kronor, och det föreslås att investeringsavgiften slopas från den 1 juni. Allt det som man då skall bygga är i hög grad kommunala projekt. Inrikesministern meddelar också att man har beslutat om bidrag till kommunala beställningar hos företag med sysselsättningssvårigheter. Det där är ju rätt intressant mot bakgrund av de målsättningar som finansplanen hade och som vi var så starkt kritiska mot. Mycket av arbetslösheten hade kunnat undvikas med en annan målsättning. Ett par ord om ungdomsarbetslösheten. Inrikesministern säger att man måste räkna med att personliga önskemål inte omedeibart kan tillgodoses när det gäller för de unga att få arbete ute på arbetsmarknaden. Mats Hellström tog upp det här problemet något ensidigt, tycker jag. Jag är medveten om att det finns stora problem för just de ungdomar som han talade om, men jag tror ändå det är felaktigt att ställa frågan på det sätt som han gjorde. Det handlar nog inte om ökade svårigheter bara för dessa ungdomar nu och framöver, utan det handlar om ökade svårigheter för de yngre över lag, vare sig de är akademiker eller tillhör ungdomsgrupper som har en dålig yrkesutbildning. Det handlar här alltså om både-och. Jag är medveten om att man, när det gäller den stora ungdomsarbetslösheten, kommer att säga att det också på många håll hos arbetsförmedlingarna finns efterfrågan på arbetskraft. Då kommer vi in på ett av de centrala problemen när det gäller ungdomen och arbetet i framtiden. Det är utformningen av arbetsmiljön, Jag hade anledning att förra veckan, när vi diskuterade den frågan här i riksdagen, kritisera takten i arbetsmiljöutredningens arbete, och jag tror det finns anledning, då man skall ta upp frågan om ungdomens arbete och ungdomens villkor i arbetslivet, att på nytt understryka angelägenheten av att det blir en verkligt snabb takt i arbetet för att utrusta lönearbetarna med makt för att förbättra arbetsmiljön. Regionpolitiken har ju inte heller blivit något medel för att på allvar motverka sysselsättningssvårigheterna. Inrikesministern hänvisar till att statistiska centralbyrån flyttat till Örebro med en enhet. Det är i och för sig ingenting nytt. Och att ca 600 personer flyttas till Karlstad från statliga verk i Stockholm ger ju inte omedelbar effekt, utan den utflyttningen avser saker och ting som skall ske på flera års sikt. Den centrala frågan, i varje fall i dagsläget, är — jag vill återkomma till det — huvudmålsättningen i regeringens och de borgerliga partiernas finanspolitik med återhållsamhet för lönearbetarna och en skattepolitik som gynnar bolagen och de rika och som ger förtur för industriinvesteringarna. Det är det som har förvärrat sysselsättningssvårigheterna. Vi står nu inför avgörandet i avtalsrörelsen. Det vettiga vore väl då att bekämpa arbetslösheten genom att öka lönearbetarnas köpkraft. Flera av Landsorganisationens talare riktade på första maj mycket stark kritik mot den uppreklamerade mästermedlaren och förre högerledaren Jarl Hjalmarson, som konsekvent lägger sina lönebud där Svenska arbetsgivareföreningen vill ha dem. Hur skulle det vara att efter alla års avtalsspel över huvudet på lönearbetarna lägga fram ett lönebud som utgick från deras, inte från Svenska arbetsgivareföreningens krav och behov? Detta är faktiskt en fråga som hör hemma här. Det är i väldigt hög grad finansplanen som styr även i detta fall. År efter år har vi fått höra, bl.a. från denna talarstol, hur nödvändigt det är att lönearbetarna är återhållsamma och inordnar sina krav i den finansplan som regeringen har lagt fram. Vi i vänsterpartiet kommunisterna tror dock att huvudfrågan om man vill vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa arbetslösheten är att åstadkomma verkligt kraftiga generella löneförbättringar samt att när det gäller skattepolitiken omedelbart bifalla förslaget om att ta bort momsen på livsmedel.

Fru talman! Först och främst ber jag att få tacka inrikesministern för svaret på min interpellation, som jag hade tänkt att framställa tidigare.
Fru talman! Jag har tidigare tänkt att framställa denna interpellation, och dröjsmålet beror på att jag först avvaktat en eventuell förbättring under april månad. Då emellertid arbetslösheten ytterligare ökat under april månad och vi för övrigt har den högsta registrerade arbetslöshetssiffran sedan nuvarande statistiken tillkom, vill jag delge inrikesministern min oro för utvecklingen på den värmländska arbetsmarknaden.
Redan i januari i år uppvisades rekordhöga arbetslöshetssiffror, och vid arbetsförmedlingarnas räkning den 15 april uppgick antalet arbetslösa till 3 892 personer.
Redan i januari i år uppvisades rekordhöga arbetslöshetssiffror och vid arbetsförmedlingarnas räkning den 15 april uppgick antalet arbetslösa till 3892 personer. Vid samma tidpunkt befann sig 1 832 personer i arbetsmarknadsutbildning och ca 800 var placerade i beredskapsarbeten.
Vid samma tidpunkt befann sig 1 832 personer under s.k. arbetsmarknadsutbildning, och drygt 800 var placerade i beredskapsarbeten. Av de arbetslösa var drygt 1 000 kvinnor. Dessutom var 483 ungdomar under 25 år arbetslösa.
Av de arbetslösa var 1 023 kvinnor och av samtliga arbetslösa var 483 ungdomar under 25 år och 1 268 60 år och däröver, eller i procent räknat 33,3 procent.
Samtidigt hade vi nära 1 300 arbetslösa Antalet lediga platser hade den sista tiden ökat något och uppgick till 1190 mot 2016 i april föregående år. Svårast har byggnadsarbetarna drabbats. Jag kan nämna att fr.
Antalet lediga platser hade ökat något och uppgick till 1190 mot 2016 i april förra året. Svårast har byggnadsarbetarna drabbats. Arbetslösheten inom denna sektor har varit ytterst besvärande hela vintern och uppgick den 15 april till 859 personer varav 60 procent är 50 år eller äldre, utöver detta tillkom målarna med 111 personer och elektrikerna med ytterligare 29 arbetslösa.
o, m. den 1 januari t.o.m. den 30 april har utbetalats 2 844 588 kronor i A-kassabidrag, vilket är drygt 1 miljon mer än föregående år under samma tidsperiod.
Den otillfredsställande syssel sättningen i byggbranschen sammanhänger helt med minskade investeringar och förutsades redan i marsprognosen 1970. Framför allt har investeringarna minskat inom industrin.
Den otillfredsställande sysselsättningen i byggnadsbranschen sammanhänger helt med minskade investeringar, och de förutsades redan i marsprognosen 1970. Framför allt har investeringarna minskat inom industrin. Vad som oroar mest i det sammanhanget är att även de kommande investeringarna inom industrin under den resterande delen i år förväntas bli relativt blygsamma, varför undersysselsättningen inom branschen förväntas bli bestående och synnerligen besvärande kommande vinter.
Vad som mest oroar i sammanhanget är att även kommande investeringar under den resterande delen av året förväntas bli blygsamma, varför undersysselsättningen inom branschen väntas bli bestående och bli synnerligen besvärande kommande vinter.
När det gäller Värmlands län har vi inte heller något lager av s.k. oprioriterade byggnadsobjekt, varför ett borttagande av investeringsavgiften inte kommer att få någon nämnvärd effekt.
Något lager av oprioriterade byggnadsobjekt existerar inte varför ett borttagande av investeringsavgiften inte kommer att ge nämnvärd effekt.
Regionala insatser i form av beredskapsarbeten och ett eventuellt frisläppande av investeringsfonderna liksom ett ökat bostadsbyggande måste här insättas i god tid för att inte nästa vintersäsong skall ge en än dystrare bild.
Regionala insatser i form av beredskapsarbeten och eventuellt frisläppande av investeringsfonderna liksom ett ökat bostadsbyggande måste insättas i god tid för att inte nästa vintersäsong skall ge en än dystrare bild.
Antalet varsel inom småindustrin har i vinter varit många, och som bekant har tre medelstora företag, nämligen Malmsjö piano, Jakobssons industrier och Levin-Kyla, nedlagt driften och avvecklar för närvarande rörelsen, medan andra företag har permitterat arbetskraft.
De osedvanligt blygsamma investeringarna i byggnadsbranschen har helt naturligt påverkat sysselsättningen i angränsande branscher även om orsakerna till den allmänna nedgången är flera.
Totala antalet varsel omfattar hittills i år 12 företag med sammanlagt 333 anställda. Jag hyser stor oro för den äldre arbetskraften och för dem som fyllt 50 år och som tålmodigt väntar på en chans till meningsfull sysselsättning. Av statistiken framgår också att en relativt kraftig ökning skett beträffande arbetslöshetens längd. Jag kan här nämna att 729 personer, eller 19,2 procent, har varit arbetslösa mer än 26 veckor. Dessa personer löper risk att bli vad vi i dagligt tal kallar utstämplade. I detta sammanhang kan man väl hälsa med tillfredsställelse det nya lagförslaget rörande den äldre arbetskraften, Men jag tror att här behövs ytterligare åtgärder i form av t.ex. industriella beredskapsarbeten. Den situation som här har uppstått är mycket besvärande och har ställt arbetsmarknadsmyndigheterna inför mycket stora problem. De åtgärder som vidtagits i samband med den förda lokaliseringspolitiken har för Värmlands del varit betydande, men de har ingalunda varit tillräckliga för att hålla stånd mot den i övrigt krympande sysselsättningsvolymen. Fru talman! Jag är medveten om att regeringen nyligen har beslutat om ytterligare stimulansåtgärder, som inrikesministern framhöll i svaret.
Totala antalet varsel hitintills i år, alltså fr.o.m. den 1 januari och fram till den 15 april, berör 12 företag med sammanlagt 333 anställda.
Men jag tror inte att detta är tillräckligt för att klara sysselsättningen i mitt hemlän, och då framför allt när det gäller Västvärmland, där Säffle-, Arvikaoch Årjängsområdet har en mycket brydsam sysselsättningssituation. De arbetslösa kommer i stor utsträckning från bruk där den privata industrin har nedlagt driften och där samhället får ta hand om arbetskraften.
Jag hyser stor oro för den äldre arbetskraften och för dem som är 50 år eller däröver och som tålmodigt väntar på en chans till meningsfyllda sysselsättningstillfällen.
I min interpellation har jag också aktualiserat ett ökat bostadsbyggande för Värmlands län med hänvisning till att vi för närvarande ligger långt under medeltalet. Angränsande län, nämligen Örebro län, har ett lägenhetsbestånd på 102 242 och Värmlands län 105 494 lägenheter. I Örebro län färdigställdes 3 710 lägenheter under 1969, medan motsvarande tal för Värmlands län var 2629. I Örebro län hade man 13,5 färdigställda lägenheter per tusen invånare och i Värmlands län 9,2. Desså jämförelsetal bör noga beaktas. Jag hoppas att inrikesministern vid kommande kvottilldelning för Värmlands län tar detta till intäkt för att öka bostadsbyggandet där. Den andra fråga som jag hoppas få svar på gäller om regeringen kan tänka sig ett generellt regionalt frisläppande av investeringsfonderna i skogslänen. Jag har velat aktualisera den frågan på grund av att utsikterna för kommande säsong synes vara allt annat än ljusa. Så några ord om ungdomsarbetslösheten. Länsarbetsnämnden i Värmlands län gjorde en specialundersökning som visade att ett stort antal önskar direktplacering trots brist på yrkesutbildning. Vid arbetsförmedlingarnas försök att stimulera ungdomarna till yrkesutbildning har dessa förklarat att de inte har möjlighet att påbörja yrkesutbildning, eftersom de med nuvarande åldersbestämmelser inte kan få annat än studiebidrag. Som exempel kan jag anföra en enkät som gjordes i Arvika och som visar att 21 ungdomar inte ville ha någon yrkesutbildning utan önskade bli direktplacerade. 16 av dessa var egentligen intresserade av yrkesutbildning. Men de som fyllt 20 år blev tveksamma när de fick klart för sig att de endast kunde få studiebidrag. Nåväl, fru talman, för att vi skall kunna öka sysselsättningen i Värmlands län är det nödvändigt att insatser i form av ökat bostadsbyggande, beredskapsarbeten m.m. görs i så god tid att de får effekt säsongen 1972. Lokaliseringspolitiska åtgärder är nödvändiga om vi skall klara sysselsättningen, Vi sätter vårt hopp till en fortsatt lokalisering och till att ytterligare industriella beredskapsarbeten tillförs skogslänen. Jag vill i sammanhanget också nämna att en fördjupning av kanalleden till Vänern är ett annat aktuellt projekt som jag hoppas att inrikes-, finansoch kommunikationsministrarna gemensamt diskuterar och att de så snabbt som möjligt ställer medel till förfogande för en fördjupning av leden till Västerhavet. Fru talman! Jag tackar för de besked som givits. Jag förutsätter naturligtvis att regeringen med stor uppmärksamhet följer den fortsatta utvecklingen, och jag vädjar till regeringen att i god tid vidta åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i mitt hemlän, Personligen är jag något mer pessimistisk än inrikesministern, men jag hoppas att han har rätt.
Med anledning av det anförda får jag anhålla om kammarens tillstånd att till herr inrikesminister Holmqvist få framställa följande fråga:
Till sist vill jag säga att regeringens förslag om utlokalisering av 625 arbetstillfällen till Karlstad och till Värmland i övrigt hälsas med tillfredsställelse. Vi hoppas på ytterligare arbetstillfällen genom liknande samhälleliga åtgärder.

Fru talman! När jag lyssnat till de fyra kammarkollegernas inlägg känner jag ett visst behov att erinra om att vi kanske ändå inte har ett så dystert läge på arbetsmarknaden som man skulle kunna tro. Det finns också vissa positiva drag som bör framhållas. Under den högkonjunktur som vi upplevde under förra året fick vi se hur många människor som förut inte sökt arbete nu sökte och verkligen också fick arbete. Från 1969 och fram till utgången av år 1970 ökade antalet sysselsatta här i landet med två procent. Det är väl antagligt att de flesta av dem — hemmafruar men även andra — som då kom in på arbetsmarknaden under högkonjunkturen fick en möjlighet till utkomst som de fortfarande har kvar. Men en del har naturligtvis fått känna på det förhållandet, att den sist anställde måste gå först. En del av den arbetslöshet som vi nu registrerar är följden av att några av dessa personer har fått lov att återvända till sysslolöshet. Men trots nedgången har vi under första kvartalet i år totalt haft fler sysselsatta än under första kvartalet högkonjunkturåret 1970. Antalet sysselsatta uppgick till 3 769 000 under första kvartalet i fjol och nu i år till 3 812 000. Vi vet att bl.a. antalet gifta kvinnor på arbetsmarknaden har ökat med ungefär 50 000. Jag har velat anföra detta, därför att vi skall ha klart för oss utgångspunkten, således en konjunktur som verkligen förde oss fram till den högsta sysselsättning vi någonsin har haft. Då kommer alltså en viss återverkan nu när konjunkturen går ned, och vi redovisar detta i högre tal än vad vi kanske har varit vana vid. Efter detta vill jag gärna hålla med, när herr Hellström säger att man inte skall fästa alltför stort avseende vid de förändringar från månad till månad som arbetskraftsundersökningarna visar. Det ligger mycket i det, och jag vill inte pressa det för hårt. Men kvartalssiffrorna, som jag har begagnat i min framställning, är nog mera pålitliga. Vad jag ytterligare vill understryka — det betonade också herr Hellström — är att arbetsmarknadsstyrelsen har handlat mycket snabbt när det gäller ungdomsarbetslösheten. Man har sett det såsom ett problem och har vidtagit en hel rad åtgärder. Överläggningarna med de politiska ungdomsorganisationerna bör kunna ge utrymme för uppslag från ungdomarnas egen sida när det gäller att komma till rätta med dessa förhållanden. Jag håller också med om att man i detta sammanhang inte har tagit upp problemen på längre sikt. Det är en sak man skulle kunna arbeta mera med i lugn och ro. Men ett faktum är att vi ovillkorligen måste få till stånd ett bättre samspel mellan den yrkesutbildning och utbildning över huvud taget som ungdomarna får och de arbetsmöjligheter som finns i vårt samhälle. Det kan inte vara rimligt att vi får ett stort utbud av ungdomar som inte är utbildade för de uppgifter som står till förfogande. Det är angeläget från många synpunkter, inte minst för den ungdom som utbildar sig, att få ett bättre grepp över vilka arbetsmöjligheter som finns när man kommer ut i arbetslivet. Jag skall gärna hålla med om att vi, om vi får en fortsatt hög arbetslöshet bland ungdomen, kan ha anledning att ompröva de regler som nu gäller. Men jag vill där peka på, herr Hellström, att det redan i dag ofta framstår såsom en orättvis klyfta mellan dem som deltar i den reguljära utbildningsgången och så att säga har studiemedel, stipendier och annat att hålla sig till och dem som har fått stöd av arbetsmarknads styrelsen genom arbetsmarknadsutbildningsbidrag. Detta är en fråga som vi också långsiktigt måste komma till rätta med. Vi har anledning att observera det, därför att åtminstone 18—19-åringar har möjlighet att delta i en kurs, men då får de göra det på samma villkor som de kamrater som studerar enligt det reguljära utbildningssystemet. De kommer således inte att få de förmåner som är förenade med arbetsmarknadsutbildning. Men situationen kan bli sådan att vi kanske kan få anledning att ompröva detta. Vi bör alltså följa denna fråga med uppmärksamhet. Jag förstår av arbetsmarknadsstyrelsens program att också där finns utrymme för sådana överväganden. Sedan vill jag rikta mig till herr Stålhammar och även kanske också herr Engström. I varje fall herr Stålhammar tycks ha helt överdrivna föreställningar om vilka möjligheter regeringen har att styra näringslivets utveckling. Herr Engström kritiserar förhållandet från den synpunkten att man inte har de styrmedlen. Herr Stålhammar tycktes nästan föreställa sig att vi hade sådana, när han ställde anspråk på att regeringen borde göra kraftigare satsningar i fråga om Örebro län. Nu tillhör ändå Örebro län den del av landet beträffande vilken vi hittills inte har funnit anledning att tala om att den skulle räknas till stödområdet eller att man där skulle vidta särskilda åtgärder för att locka dit företagsamhet. Jag har fortfarande den föreställningen att man inte skall behöva räkna med det. Det hindrar naturligtvis inte att vissa företag i länet kan få stöd och även har fått det med arbetsmarknadsutbildningsbidrag från arbetsmarknadsstyrelsen. Det kan också i något fall ha förekommit att man har fått lov att utnyttja investeringsfonderna.

Det har jag haft anledning att säga förut här. Det åtgärder som har vidtagits har därför också inriktats på att försöka få i gång byggnadsverksamheten, Där har det varit stimulans åt enskilda företag som vill bygga här i Stockholmsregionen, i Göteborg och Malmö men också på andra håll i landet och som har fått tillstånd. Vi räknar med att de åtgärderna skall kunna ge oss en förbättring. Sedan skall vi kanske inte i dag uppehålla oss vid diskussionen om vad konflikten betydde. Det är ett faktum — och det kan verifieras av Byggnadsarbetarförbundet — att man på flera håll i landet verkligen hade många återverkningar av att SACO:s medlemmar stannade hemma och att inte hela förberedelsearbetet utfördes på det sätt som skulle ske.

Annars är det tämligen meningslöst att ha den planering som vi ändå föreställer oss skall kunna ge oss bättre möjligheter. Jag vill åtminstone på den punkten instämma i att vi som sagt behöver se till att vi har planmässighet, och jag hoppas att igångsättningen under andra och tredje kvartalen skall kunna bli sådan att vi inte får uppleva nästa vinter med en så hög och besvärande arbetslöshet som vi haft. De övriga punkter som herr Engström tog upp skall jag här gå förbi därför att de väl närmast hör till den debatt som vi skall ha om kompletteringspropositionen, som riksdagen nu får del av och som vi väl får anledning att diskutera längre fram. Men jag vill ändå, bara för att det inte skall stå obesvarat, till herr Engström säga att sådana utfall som han gjorde mot herr Hjalmarson eller andra personer, som sysslar med den svåra uppgiften att försöka åstadkomma en lösning på vår arbetsmarknad, är helt onödiga att dra in i denna debatt. Jag vill gärna deklarera att de som regeringen har utsett att sköta medlingsuppgifterna har gjort det på ett hedersamt sätt. De har en svår uppgift. De anklagas ömsom från det ena hållet och ömsom från det andra för att göra för stora eftergifter gentemot den andra parten, Den diskussionen har vi emellertid inte anledning att gå in i här. Och det finns ingenting i detta läge, tycker jag, som ger anledning att fälla omdömen om vare sig den ena eller andra som fått sig anförtrodd denna svåra uppgift. Till herr Persson i Karlstad vill jag säga att vi är medvetna om att situationen i Värmland liksom i andra skogslän uppvisar svårigheter. Där har man ju inte samma möjligheter till arbete som man har i södra och mellersta delarna av landet. Därför är det självklart att vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse, Vi ser väl också, glädjande nog, att möjligheterna att få företag att intressera sig för expansion i Värmland ingalunda är uteslutna, Och de goda resultat som vi har fått och som herr Persson själv pekar på bör vi väl kunna realisera också i framtiden. Vi måste inom stödområdet räkna med att vi utnyttjar hela arsenalen av arbetsmarknadspolitiska hjälpmedel, varvid också < sysselsättningsfrämjande åtgärder, beredskapsarbete osv., kommer i fråga.

Att man då naturligtvis också har förhoppningar om att finansministern och regeringen skall göra generella eftergifter när det gäller investeringsfonderna är något som jag inte skall gå in på i dag. Till den diskussionen får vi anledning att återkomma i annat sammanhang här i riksdagen,
Fru talman! Jag vill ta fasta på inrikesministerns uttalande, att om den fortsatta ungdomsarbetslösheten kommer att ligga på en hög nivå, är man beredd att diskutera en eventuell sänkning av åldersgränsen för arbetsmarknadsutbildning med beaktande av de problem som det innebär att ha två olika studiefinansiella system. Det är angeläget att denna omprövning sker snabbt. Jag tror att den konjunkturförsämring vi har nu är mera än en tillfällig svacka till följd av den extrema överkonjunkturen förra året. Ett av flera tecken är kanske att arbetslösheten inom industrin nu har helt andra proportioner än tidigare. Den kassaregistrerade industriarbetslösheten låg på 8 800 personer i april förra året och uppgår nu till ca 15 500. Jag tror alltså för min del att det är väsentligt att snabbt ta upp denna fråga till bedömning, och jag är tacksam för att inrikesministern i varje fall förklarat sig beredd att fundera på en omprövning. I det sammanhanget vill jag säga några ord till herr Engström, som menar att ungdomsarbetslösheten inte bara är ett problem för de kortutbildade utan också för akademikerna. Det skulle alltså, anser herr Engström, vara för snävt att se frågan såsom jag har gjort här. Jag menar att det i hög grad är fråga om att välja och prioritera. Arbetslösheten är enligt länsarbetsnämndernas rapporter i allra högsta grad ett problem för de kortutbildade ungdomarna. Mellan 70 och 80 procent av ungdomsarbetslösheten gäller ungdomar utan yrkesutbildning. Att sedan akademiker kan möta en tröghet på arbetsmarknaden, så att de kanske inte från början kan ta just de jobb som erbjöds för ett par år sedan, är en helt annan fråga.

Vi måste i detta läge självfallet prioritera de människor som har den sämsta utgångspunkten, och det är i dag de kortutbildade som upplever den stora arbetslösheten bland ungdomarna, Därför är detta en jämlikhetsfråga och även en utjämningsfråga inom ungdomsgenerationen, herr Engström.
Fru talman! Först några ord till herr Hellström. Jag vill bara fästa uppmärksamheten på att jag inte har polemiserat mot nödvändigheten av att förbättra de korttidsutbildade ungdomarnas situation. Jag sade bara att man kanske får se litet bredare på det förhållandet att både dagens och kanske i ännu högre grad morgondagens arbetsmarknad kommer att skapa problem för all ungdom. Jag försökte framför allt vidga problemet till en annan frågeställning, som jag inte hinner ta upp i detta sammanhang. Inrikesministern nöjde sig med att hänvisa till att sysselsättningen var mycket hög förra året. Många nya kom in på arbetsmarknaden, och man skall se problemet mot den bakgrunden, sade inrikesministern. Jag tror att det är något för enkelt. Tiden tillåter inte att jag närmare berör den nya bild som framträder mer och mer markant: fler och fler blir utslagna, men de är kanske inte inräknade i arbetslöshetssiffrorna, därför att de går på skyddade verkstäder, omskolning osv. Ja, att människor går på omskolning beror förstås inte bara på att de blivit utslagna utan också på att företag har lagts ned. Jag har naturligtvis inga överdrivna förhoppningar om regeringens möjligheter. På den punkten är jag överens med inrikesministern. Jag har inte heller någon särskilt stor tilltro till regeringens vilja att styra näringslivet. Hade jag eller andra någon liten tilltro förut, så minskade den nog starkt både hos mig och hos de andra, när inrikesministern talade om att mättnaden på bostadsmarknaden kan vara en av faktorerna bakom arbetslösheten. Mättnaden beror på många håll på att de bostäder som produceras är så dyra — på grund av spekulation och annat — att många människor inte har råd att hyra dem. Inrikesministern sade vidare att det finns de som ängslas för att investera. Han sade att investeringarna måste komma i gång både inom bostadssektorn och på andra håll, och han hoppades att det skulle bli på det viset. Man måste nog mot bakgrunden av velandet i inrikesministerns inlägg på allvar ställa frågan: Vart tog det starka samhället vägen? Sedan bara två ord om mitt ”utfall” mot herr Hjalmarson. Det må vara att vi kanske inte hinner diskutera dessa frågor i dag utan får återkomma till dem i samband med kompletteringspropositionen, men jag vill upplysa om att jag inte riktade kritik mot herr Hjalmarson på annat sätt än vad flera framträdande ledare för LO och fackförbund gjorde den 1 maj. De har samma uppfattning som jag om att förre högerledarens sätt att agera inte är särskilt hedersamt. På den punkten är jag mera överens med dem än inrikesministern.
Fru talman! Inrikesministern sade att det som händer i Örebro län för närvarande är en reflex av det som händer i landet i stort. Det var just det jag ville belysa. När ett län mitt i Sverige, med ett ganska differentierat näringsliv, får problem som gör att man kan jämställa länet med stödområdena, då är läget allvarligt.

Fru talman! Jag begärde ordet tidigare, men efter att ha hört herr Persson i Karlstad kan jag nöja mig med att till allra största delen instämma i hans inlägg.

Jag kan bara konstatera att siffrorna är dystra. Men jag uppfattar faktiskt svaret och även inrikesministerns inlägg här som om att han kanske tar något lätt på den situation som för närvarande råder, Det måste sägas att det är slöseri med arbetskraft att ha så många människor utan arbete. Det är också slöseri med pengar, nationalekonomiskt sett, att betala ut pengar till folk som inte har något arbete. Det har från kommunernas och länsmyndigheternas sida gjorts otaliga uppvaktningar i de frågor som berör arbetsmarknaden, och jag tänker då kanske i första hand på bostadssituationen. Herr Persson berörde denna när han konstaterade att vi har och har haft en alldeles för låg bostadskvot i Värmland, Jag understryker vikten av att vi verkligen får rättvisa när det gäller tilldelningen av bostadskvot. Vi är, som jag tidigare sagt, oroade av den arbetslöshet som råder. Frågan är då vilka åtgärder man kan vidta för att komma till rätta med förhållandena. Inom industrin är läget för dagen ganska oroande. Det är svårt att finna några nya utgångspunkter som kan ge möjligheter att påverka den rådande situationen, Det har tyvärr uppstått en viss pessimism inom den del av Värmland som jag representerar. De som är friställda är i allmänhet till åren komna och kan följaktligen inte flytta på sig så lätt. Man kan konstatera att de är hårt bundna vid hemorten. Jag vill här dra upp en speciell fråga.

Får man då göra det konstaterandet att den situation som nu råder förutsätter att AMS-medel ställs till förfogande för vägbyggande inom vårt län? Herr Stålhammar berörde i sitt inlägg också kanalfrågan. Jag vill starkt betona det som tidigare gjorts i denna fråga från Värmlandshåll genom riksdagsmän, länsmyndigheter och länschefen, genom uppvaktningar och olika framställningar i den riktningen att det nu på allvar måste ske någonting i kanalfrågan. Vi kan konstatera att Uddeholm, Billerud, Vänerskog m.fl. industrier väntar på besked beträffande frågan om en utbyggnad av Trollhätte kanal.

Givetvis hälsar vi, som det sagts här tidigare, med tillfredsställelse att det utlokaliseras statlig verksamhet till Karlstadsområdet. Men jag vill säga att detta löser inte problemen på lång sikt för de västra delarna av vårt län, Vi är en gränsbygd, och vi är i hög grad beroende av att vägnätet får en absolut nödvändig förbättring. Jag skulle hälsa med tillfredsställelse om inrikesministern ville medverka till att vi verkligen kommer i gång med vägbyggandet och de övriga åtgärder som här tidigare berörts.

Fru talman! Jag tycker det var värdefullt att denna debatt kom upp. Inrikesministern sade att han, när han lyssnade på de fyra interpellanterna, fann tongångarna pessimistiska. Det är riktigt, men de speglar nog den stämning som på grund av arbetslösheten råder ute i landet, inte minst i skogslänen — och jag räknar då in det län som flera av oss som har yttrat oss i debatten representerar. Det är också värdefullt att herr Persson i Karlstad genom sin interpellation har fört in Värmland i denna debatt. Det har sagts flera gånger att Västvärmland har alldeles speciella problem, och jag skulle, herr inrikesminister, bara med några siffror vilja sammanfatta vad mina kamrater på länsbänken har framhållit. I de tre västvärmländska kommunblocken har vi 16,5 procent av Värmlands invånare, men vi har nästan exakt en fjärdedel av antalet arbetslösa. I dessa tre kommunblock är det nära 1 000 arbetslösa — enligt de senaste siffrorna 968 — men endast 112 lediga platser. Dessa siffror är oerhört allvarliga, men dessutom gäller det här en småbrukarbygd där det finns en dold arbetslöshet som aldrig kommer fram i siffror och som förvärrar situationen ytterligare. Herr Stålhammar pekade på värdet av Göta kanal, och herr Persson i Karlstad och herr Norrby i Gunnarskog talade om utbyggnaden av Trollhätte kanal. Jag stryker under vad de sade och anser att det är dubbelt beklagligt att bygget inte har kommit till stånd.

I en artikel i nr 3 av tidningen Byggnadsindustrin skriver civilingenjör Ragnar Kjellberg i Vattenfall avslutningsvis: ”I årets statsverksproposition har finansminister Gunnar Sträng inte velat anslå några medel till en ombyggnad av kanalen, Han säger sig avvakta fortsatta lönsamhetsutredningar. Tidsplanen för arbetet förskjuts därför minst ett år. Hade Vattenfall fått vad man begärt i år skulle byggstarten skett i år och fördjupningsarbetena varit avslutade 1974. Ombyggnaden av slussarna skulle ske successivt och tanken var att de skulle bedrivas som beredskapsarbeten i stor utsträckning.” Jag vill understryka vad som sagts här. Det mest positiva i debatten är den grundinställning som jag har en känsla av att inrikesministern ändå har. Liksom herr Persson i Karlstad hoppas jag att den utlokalisering som vi har fått till Värmland endast är en början.

Fru talman! Jag vill erinra om att de mycket höga arbetslöshetstalen dock bara redovisats för de två senaste månaderna, och under denna tid har vi haft en situation som i vissa avseenden avvikit från den normala. Men jag vill inte förneka att man har anledning att se dessa siffror som uttryck för en avmattning av konjunkturen, och jag har redovisat de åtgärder som vi har vidtagit för att få en bättre aktivitet i näringslivet. Regeringen är naturligtvis beredd att fortsätta med sådana insatser. Men vi får vara medvetna om att det inte går att styra dem så att de passar in vecka för vecka. Det är väldigt svårt; mer än andra vet de som sitter i inrikesutskottet att vi ändå har en viss plan att arbeta efter och att arbetsmarknadsstyrelsen i relativt god tid måste planera arbeten av olika slag. Därför är det för sent på året nu att tänka sig speciella påslag på vägarbetena. I Värmland har det gjorts en inte obetydlig satsning på vägarna; jag ser att 10,5 miljoner har lagts in i vägarbeten där. Jag tror att Värmland är det län där man haft nästan mest vägarbeten. På andra håll har man i ökad utsträckning gått över till skogsarbeten eller andra sysselsättningsfrämjande åtgärder som inte kräver så mycket pengar som vägbyggena nu gör. I Värmland har det alltså byggts mycket vägar, men kanske finns ett behov av det och samtidigt svårigheter att få fram något annat som kan passa som sysselsättningsobjekt. Herr Engström menar att jag försöker bagatellisera det hela. Han har inte något förtroende för det svar jag ger, han tycker att det inte vittnar om att regeringen har något grepp över frågorna. Det är klart att vi har litet olika utgångspunkter när vi diskuterar de här tingen. Jag är medveten om att situationen inte är tillfredsställande. Jag har försökt förklara att det i någon mån kan finnas anledning att avvakta innan man vidtar ytterligare åtgärder, men regeringen är på inget sätt främmande för att den situationen kan uppkomma att vi får lov att satsa mycket kraftigare på att åstadkomma en bättre sysselsättning. Fru talman! Jag skall inte vidare förlänga debatten i den här frågan.

Fru talman! Inrikesministern säger att alla borde veta, inte minst inrikesutskottets ledamöter, att man planerar inte från vecka till vecka. Men arbetslösheten i Värmland är tyvärr inte en veckoföreteelse. Redan uppgifterna för hösten 1970 visade att den låg skyhögt över tidigare siffror, och man har i mars och april registrerat de högsta arbetslöshetssiffrorna i länet sedan man började föra statistik. Vi är tacksamma för de vägsatsningar som har skett, och jag tyckte att man märkte en underton i inrikesministerns anförande som tyder på att han har blicken riktad mot problemen i våra delar av landet. Jag skulle bara till sist vilja säga att jag tror att man bör inrikta sig i större utsträckning också på enskilda vägar som beredskapsarbeten. Jag har en känsla av att då får man större flexibilitet. Då kan man hjälpa en by och samtidigt skapa arbetstillfällen utan alltför lång planering.